Herr talman! Den bostadspolitiska debatten har framför allt under de senaste åren präglats av en allt hårdare kritik mot det bostadspolitiska system som gällt i Sverige alltsedan krigets slut 1943. Man har i allt fler läger insett nackdelarna med ett system som var konstruerat för helt andra förhållanden än de nu rådande. Efter ett grundligt utredningsarbete i flera olika kommittéer har riksdagen i dag möjlighet att ta ställning till ett förslag om utformning av bostadspolitiken, som vi i väsentlig utsträckning kan vara eniga om.

Kreditpolitiken har ju under senare år förts på ett sådant sätt att bostadspolitiken kommit att framstå som ett av de områden där regeringen lyckats minst bra — statsrådet får ursäkta, men jag tycker att det uttrycket är försiktigt. Det finns väl få områden inom det politiska fältet där samhällets åtgärder, eller försummelser att vidta åtgärder, så påtagligt som här inverkar på de enskilda människornas liv och livsföring. Samhällets ansvar på det bostadspolitiska området är därför mycket stort. Den i propositionen uppställda målsättningen innebär att befolkningen skall beredas — som det står sunda, rymliga, välplanerade, ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader. Som jag senare skall återkomma till, saknas dock i denna målsättning riktlinjer för bomiljöns utformning. Rent allmänt kan man säga att samhället skall svara för de förutsättningsskapande åtgärderna när det gäller bostadsförsörjningen. Generella subventioner kan inte anses ingå i samhällsuppgifterna på bostadsförsörjningens område. Samhället skall ge stöd till ekonomiskt svaga grupper, men detta måste ske utan anknytning till viss konsumtion. Den uppfattningen har nu i princip accepterats av regeringen i och med att man konstruerat ett system som inte inrymmer generella subventioner och genom att regeringspartiet förra året i riksdagen gick med på att familjebostadsbidraget skall omprövas. Jag hoppas naturligtvis att familjepolitiska kommittén så snart som möjligt kan presentera en konstruktion som ger ett konsumtionsneutralt stöd och som kan tillförsäkra de aktuella grupperna en godtagbar standard. När det gäller bostadsbyggandets omfattning har riksdagen redan år 1965 fastställt som målsättning ett byggande av en miljon lägenheter på tio år. Den målsättningen var vi ense om. Den är nog inte tillräcklig för att det skall bli balans på bostadsmarknaden, men den är ett mål som vi inte bör underskrida. Nu har det emellertid genom regeringens åtgärder uppstått en sådan stagnation i bostadsbyggandet att målsättningen är i allvarlig fara. Vi har därför i motioner redan vid vårriksdagens början begärt ett besked om hur programmet för en miljon lägenheter på tio år skall kunna realiseras. Med den takt som bostadsbyggandet nu har finns det anledning för regeringen att begära konkreta riktlinjer för hur man skall nå den målsättning som riksdagen har ställt sig bakom. Möjligheterna till igångsättningar under det senaste året faller tillbaka på vad som hände i fjol. Jag skall senare återkomma till orsakerna härtill och frågan om förebyggande åtgärder för att förhindra ett upprepande av vad som hände det året. Resultatet blev i varje fall en förskjutning av igångsättningarna som översteg den mycket kraftiga igångsättning som vi hade året dessförinnan. Fjolårets säsongmässiga fördelning är ett föga hedrande monument över regeringens kreditpolitik. Man ryckte litet sporadiskt i dammluckorna och i regel för sent, på samma sätt som man gjort under de senare åren. Det kan måhända bero på att flödet redan är ojämnt när det kommer till inrikesministerns dammlucka. Det lär finnas dammvakter längre upp i älven som har en annan inställning till bostads byggandet än den inrikesministern har; alla förstår säkert vad jag menar med detta. Mot bakgrund av den stora förskjutningen av igångsättningarna under fjolåret har vi inte bedömt det som möjligt att i år igångsätta avsevärt fler bostäder än de 90000 som föreslås i statsverkspropositionen. I varje fall kunde vi inte det när vi hade att ta ställning till statsverkspropositionen i januari. De försenade igångsättningarna i fjol kommer att ta en betydande del av byggnadsresurserna i anspråk under innevarande år. Nu har läget kanske ljusnat något. Utöver de 90 000 lägenheterna bör man givetvis eftersträva att komma upp till en omfattning som inte innebär ett minskat bostadsbyggande, netto, i förhållande till föregående år. Som nämnts var förskjutningarna avsevärda i fjol. Inte mindre än 42 procent av igångsättningarna skedde under det sista kvartalet. En sådan omfattning av igångsättningsvolymen för fjärde kvartalet är ungefär dubbelt så stor som den arbetsmarknadsstyrelsen anser vara lämplig. Orsakerna finns naturligtvis att söka i bristen på samordning mellan bostadskreditgivningen och den allmänna finansoch kreditpolitiken, och det är ingen nyhet. Riksdagen har efter motioner från framför allt mittenpartierna gång på gång påpekat detta i skrivelser till de ansvariga för kreditpolitiken. 1966 års riksdag framhöll efter förslag från ett sammansatt statsoch bankoutskott i mycket kraftiga ordalag att de kreditpolitiska åtgärder som kan bli erforderliga för att säkerställa bostadsbyggandets kreditförsörjning bör utformas så att en lämplig säsongfördelning av igångsättningen underlättas. Vad har resultatet blivit? Jo, det har blivit ytterligare förskjutningar, och inte förrän under sista delen av år 1966 vidtog regeringen åtgärder i form av Överläggningar mellan regeringen och företrädare för bankerna. Det var i senaste laget. Tidigare framstötar från riksda gen har inte givit några positiva resultat ännu. Riksdagen bör därför inte underlåta att ännu en gång för regeringen påpeka angelägenheten av att ordna upp bostadsförsörjningens kreditfrågor. Vi är nog alla medvetna om att bostadsbristen inte kan klaras enbart genom att vi bygger mera. Det fordras dessutom att vi fördelar våra resurser på ett lämpligt sätt. En aktiv lokaliseringspolitik tillsammans med en jämn ökning av byggandet kan medverka till att skapa balans på bostadsmarknaden. För att ge större möjligheter att råda bot på bostadsbristen i storstadsregionerna företogs år 1965 en plötslig omläggning av bostadsbyggandets fördelning, så att byggandet skars ned med ungefär 25 procent i områden utanför storstadsregionerna. Denna snabba omflyttning blev inte till den glädje för de bostadssökande som regeringen då ville få oss att tro. Man skapade en ryckighet med ett dåligt utnyttjande av resurserna som resultat. Om man i stället successivt hade ökat bostadsbyggandet i storstadsregionerna skulle man förmodligen ha sluppit ifrån de störningar som nu vidlåder bostadsmarknaden. Betydligt över 100 kommuner drabbades i fjol av regeringens politik på det sättet att de inte fick en enda lägenhet kvoterad. Ytterligare ett stort antal kommuner fick ett mycket litet antal lägenheter. Man måste enligt vår mening räkna med att det behövs bostadsbyggande även i orter som kanske i viss statistisk mening inte kan räknas som expansiva. Det näringsliv som finns där förutsätter för sin fortsatta existens ett visst mått av förnyelse i bostadsbeståndet. Bostäder slits ned även där, och folk måste också där få möjlighet till en standardhöjning av sina bostäder. Om man inte skapar dessa möjligheter medverkar man till att försämra situationen för orten. Man kommer in i en ond cirkel: inget bostadsbyggande — inga bostäder för de i näringslivet sysselsatta — stagnation av näringslivet i dennas mest tråkiga konsekvens. Så småningom tynar bygden bort. Vi har föreslagit en fördelning som skall ta hänsyn till dessa förhållanden. En minskad inflyttning av arbetskraft till regionerna tillsammans med en utflyttning av arbetstillfällen är nödvändiga ingredienser i åtgärderna för att skapa balans på bostadsmarknaden. Man bör i detta sammanhang också ta hänsyn till befolkningsunderlaget. Metoder bör eftersträvas som beaktar förhållandet att det behövs bostadsbyggande i många av de kommuner som nu inte erhåller något sådant. En strävan efter att få fram mera rättvisa grunder för tilldelning av lägenheter ligger också bakom den reservation som gjorts till förmån för särskilda kommunkvoter för pensionärsoch studentbostäder. Fördelningen av antalet åldringar och antalet studenter är mycket olika mellan olika kommuner. En kommun med t.ex. ett stort antal åldringar måste också bygga ett stort antal åldringsbostäder, som tar en betydande del av kommunens kvot i anspråk, medan man inte tar så stor del av samhällets resurser i anspråk eftersom pensionärsbostäderna i regel har en relativt liten yta. Vi har också reserverat oss när det gäller fördelningen av lånekvoten inom kommunblocken. Vi tycker — vilket vi också har anfört — att det är angeläget att uttala att länsbostadsnämnderna undviker att ändra på den fördelning som samarbetsnämnden finner lämplig. Det förhållandet att länsbostadsnämnderna inte ingriper vid fördelningen mellan olika delar av kommunen i de fall när kommunblocket övergått till att vara en kommun bör också gälla i fortsättningen. Ändringar inom länsbostadsnämndens beslut av samarbetsnämndens fördelning skulle negativt kunna påverka de samarbetsförutsättningar inom kommunblocket som man har anledning att eftersträva. Man har grun dad anledning att tro att samarbets nämnderna — som inom parentes sagt arbetar mycket olika på olika håll inom vårt land — är de organ som har de största möjligheterna att bedöma bostadsbehovet inom olika delar av kommunblocket. Vi i centern anser därför att det måste föreligga synnerligen starka skäl för att länsbostadsnämnd skall kunna ändra på en enhällig samarbetsnämnds förslag till fördelning. Vi har uttalat denna mening i reservationen nr 7 till statsutskottets utlåtande nr 100 som senare kommer att föredras, och vi har därvid gått tillsammans med folkpartiet. Förslaget grundar sig på en motion från centerpartiet. Den gamla frågan om småhusbyggandets omfattning återkommer också i år. Jag ser att min gode vän Bertil Petersson ler lite grand. Jag vill minnas att han i fjol sade att det var en helig ko för oss i centerpartiet. I år vill jag lugna honom med att säga att det kanske ändå inte är på det sättet. Men faktum är att andelen småhus av den totala lägenhetsproduktionen i landet hör till de allra lägsta i världen. Vad vi vill komma fram till är inte prioritering av småhusbebyggelsen. Vi vill bara få anpassning till konsumenternas önskemål. De svenska konsumenterna torde inte ha mindre intresse av att bo i småhus än befolkningen i andra länder. Jag är övertygad om att de försummelser som vi i Sverige begår när det gäller fördelningen mellan hustyper kommer vi att få djupt ångra om ett inte alltför stort antal år. En annan fråga som mycket försummats är frågan om bostadsmiljön, framför allt den yttre. Över huvud taget är miljöfrågorna i vårt samhälle mycket försummade. Man saknar en helhetssyn på miljön. Denna är därför hotad av resultaten av den tekniska utvecklingen. Detta underströk statsrådet Palme på HSB:s bostadsriksdag i Hälsingborg. Jag tycker mig känna igen det från centermotioner i riksdagen sedan omkring sex år tillbaka, men jag tänker inte använda upphovsmannarättslagen för att hindra herr Palme att uttrycka en sådan mening. Kommunikationsministern har alltså äntligen insett miljöfrågornas betydelse. Han skall till och med tillsätta en utredning om lekplatserna. Det har han lovat inför ett stort auditorium. Till socialdemokraterna i statsutskottet har den här Palmeska uppfattningen dock ännu inte nått. Man säger bara i utskottsutlåtandet att miljökraven redan beaktas i bebyggelseplaneringen och i samband med bostadslånegivningen. Vi vanliga riksdagsmän behöver ju inte så ofta hålla stora kongresstal inför tusentals delegater, men det bör inte hindra oss från att någon gång erkänna att det finns saker som behöver förbättras. Jag tycker att statsutskottets socialdemokrater i likhet med herr Palme borde göra det någon gång — snarast möjligt. Propositionens uttalande om att mark skall upplåtas företrädesvis med tomträtt från kommunernas sida har vi inte kunnat ansluta oss till. Propositionen innehåller i detta stycke inte något förslag om att upplåtelseformen skall regleras i samband med statliga stödåtgärder. Genom detta har de kommunala instanserna vid sitt avgörande en valfrihet som de skiftande lokala förhållandena kan motivera. Vi vill också i samband med detta understryka att de för något år sedan instiftade tomträttslånen enligt vår mening innebär en mera reell valmöjlighet för kommunerna i förutnämnda avseenden. Även för konsumenterna av bostäder bör alltså valmöjligheter föreligga mellan tomträtt och äganderätt. Det är ganska betydelsefullt när det gäller egnahemsbebyggelse. Kommunerna bör försöka tillhandahålla såväl tomträttsområden som områden avsedda för bebyggelse med äganderätt till marken. Vi föreslår att riksdagens uttalande får den form som jag här har gett uttryck för. När det sedan gäller metoderna för kommunala markupplåtelser såvitt rör konkurrens mellan förvaltningsformer na har vi tagit upp ett yrkande från mittenmotionen och understrukit att det är av betydelse att kommunerna i ökad utsträckning utvecklar sin ställning som markägare och marköverlåtare för att åstadkomma ökad konkurrens inte endast om byggandet utan också på förvaltningsstadiet. Också det tror vi är till fördel för bostadskonsumenten, om de allmännyttiga företagens resultat kan jämföras med en konkurrerande, enskild bostadsförvaltning. Ett motionsvis framfört förslag om att markfördelningen bör ske framför allt med hänsyn till att självkostnadsföretagen får ett dominerande inflytande har vi inte velat vara med om att tillstyrka.

Utskottet har sagt att vissa utredningar skall försöka få fram klara linjer för hur kompensation skall ges till dessa grupper av människor. Huruvida de förslag som kan bli ett resultat av det pågående utredningsarbetet inom olika utredningar kan lösa dessa problem är omöjligt att uttala sig om i dag. Vi har därför föreslagit att man i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om att reformeringen av det familjepolitiska stödet tar särskild hänsyn till de ekonomiskt svaga grupper som får en ytterligare börda att bära i och med det nya bostadspolitiska systemet. I det sammanhanget vill vi även påpeka att samma uppmärksamhet bör ägnas pensionärer och handikappade vilka befinner sig i precis samma situation. Beträffande införandet av ett kreditgarantisystem, som har aktualiserats från högern, vill vi från centerpartiets sida inte hålla med departementschefen om att ett individuellt kreditgarantisystem inte skulle ha vissa fördelar som uppväger de nackdelar vilka också finns. Vi kan dock inte biträda införandet av ett kollektivt kreditgarantisystem. Däremot är vi med på att utreda de tekniska förutsättningarna för en kombination mellan kreditgarantier och paritetslån när förhållandena på bostadsmarknaden blir sådana att en övergång till ett kreditgarantisystem anses kunna genomföras utan risk för bostadsbyggandets finansiering. Ett genomförande i dag skulle utan tvekan medföra betydande risker just ur den sistnämnda aspekten. Beträffande den statliga totalfinansieringen av bostadsbyggandet, som är en tankegång i Kungl. Maj:ts förslag, vill vi för vår del tillstyrka det vidhållande av den statliga lånegivningens nuvarande karaktär som statsrådet ändock har kommit fram till. Det har inte kunnat framläggas vägande skäl, tycker vi, för att staten skulle ta ansvaret för bostadsbyggandets kreditförsörjning på det sättet att den tillhandahölle hela den för bostadsbyggandet erforderliga krediten. Som jag tidigare framhållit finner centern det angeläget att man underlättar för enskilda människor att välja småhusformen, och det finns uppenbarligen en vilja bland den bostadssökande allmänheten åt det hållet. Vi har på grundval av detta föreslagit ati den övre lånegränsen för småhus som bebos av låntagaren skall fastställas till 95 procent av låneunderlaget mot för närvarande 90 procent, under förutsättning att kommunen ställer borgen för den övre delen av bostadslånet. Vi anser det angeläget att enskilda företag beredes möjlighet att erhålla större statslån än vad som enligt nu gällande regler är möjligt. Detta tycker vi motiveras bland annat av att konkurrensen i byggherreoch förvaltningsledet snarare bör stärkas än försvagas. Vi vill därför att den övre lånegränsen för enskilt ägda flerfamiljshus fastställs till 90 procent av låneunderlaget under förutsättning att kommun ställer borgen för bostadslånet mellan 85 och 90 procent. På samma sätt bör kommunerna påtaga sig ett vidgat ekonomiskt ansvar för de i egen regi eller genom de allmännyttiga bostadsföretagen producerade bostäderna. Vi föreslår därför att den övre lånegränsen i fråga om lån till kommun eller allmännyttigt bostadsföretag fastställs till 100 procent av låneunderlaget under förutsättning att kommun ställer borgen för bostadslånen mellan 95 och 100 procent. I fråga om förbättringslånen vill jag erinra om att vi när den här frågan var uppe förra året hade en motion där vi föreslog att förbättringslånen skulle bibehållas för människor med låg inkomst gentemot det då av riksdagens majoritet godkända förslaget från regeringen. Dessa förbättringslån upphörde då den 1 juli för andra än pensionärer och vissa handikappade. Vi menar att det är lika aktuellt nu som det var då att de människor som med en rimlig kostnad kan rusta upp sina bostäder också kan få denna hjälp genom förbättringslånen, såvida deras inkomst ligger på en låg nivå. Vi föreslår alltså även i år att förbättringslån skall kunna utgå till de låginkomstgrupper som fram till den 1 juli 1966 var berättigade till sådana lån. Detta är en solidaritetsfråga, som vi ser det. Låt mig, herr talman, göra en kort sammanfattning. Jag vill då börja med att säga att det i år inte råder så betydande meningsskiljaktigheter mellan regeringen och centern i denna fråga. Det bör man i sanningens namn kosta på sig att säga. Men det finns en del detaljer där vi skiljer oss. Jag har redan uppehållit mig vid några av dem. Det finns flera. I vissa detaljer är vi helt övertygade att vårt förslag skulle innebära en bättre lösning. Detta gäller inte minst låginkomstgrupperna. Jag vill ånyo understryka detta. Med det resultat som den nya bostadspolitiken kommer att få för många männi skor med låg inkomst kan man i dag inte från regeringens sida säga hur kompensationen skall ske och om den skall ske. Detta är en allvarlig brist. Jag vill peka på det sista jag var inne på, nämligen förbättringslånen. Även detta tycker jag är en solidaritetsfråga av stor vikt. I glesbygder, kanske framför allt i Norrland, har förbättringslånen för många människor med låg inkomst varit av utomordentlig betydelse. Jag tror att det gäller många, många människor, en ganska stor grupp i detta land.

Det kommer förmodligen att bli replikskiften här, men jag har velat göra dessa konstateranden innan jag går ner från talarstolen i denna första omgång. Jag ber med talmannens benägna tillstånd att få återkomma med yrkanden i de olika punkterna vid behandlingen av statsutskottets utlåtande nr 100.

Herr talman! Jag har under min tid i riksdagen fått den uppfattningen att riksdagens ledamöter inte upplever våra bostadsdebatter som särskilt JlJustbetonade. Jag har full förståelse för denna reaktion. Dels kan det ju svår ligen undvikas att debatten på vissa punkter blir ett monotont upprepande av samma argument år från år, dels är väl ämnet i och för sig inte särskilt lättillgängligt. I år bjuder ju debatten på åtskilliga nya inslag. Jag vill därför inte påstå att den kommer att bli roligare. Vad man med säkerhet kan göra gällande är att problemet inte har blivit enklare. Det förslag beträffande markoch bostadspolitiken som riksdagen nu har att ta ställning till har föregåtts av en rad omfattande utredningar. Jag tror det vore orättvist att göra gällande att den proposition som inrikesministern har lagt fram är illa förberedd. Ändå vågar man kanske sätta vissa frågetecken i marginalen när det gäller handlaget och metoderna att praktiskt angripa de olika problemen. Om vi undantar jordbruksregleringen, torde vi väl knappast ha någon sektor i samhällslivet som omger sig med en sådan flora av föreskrifter och svårtolkade <detaljbestämmelser som just bostadsbyggandet. Personligen hade jag hoppats att det, när man nu haft så mycken sakkunskap inkopplad på dessa frågor, skulle visa sig möjligt att ' rensa upp och förenkla, framför allt i fråga om låneoch finansieringsvillkoren. Jag finner det inte helt oväsentligt om låntagaren, inte minst egnahemslåntagaren, i någon mån har förutsättning att begripa vad han ger sig in på. Man kanske kan trösta sig med att de inte har begripit det förr heller, men för min egen del tycker jag att det är en klen tröst. Tyvärr är detta inte det enda område där vi blankt struntar i om enskilda människor har någon möjlighet att begripa vad myndigheter och riksdag i sitt allvisa råd har behagat besluta. Hittills gällande bestämmelser om statens stöd till finansiering av bostadsbyggandet skall ersättas av ett nytt system, s.k. paritetslån. Jag skall inte försöka mig på den vanskliga pedago giska uppgiften att mera utförligt beskriva vad denna nya låneform innebär. Jag skulle antagligen misslyckas med den uppgiften. Helt kort kan man väl beskriva det så, att villkoren för ränta och amortering av bostadslånen innebär att den totala fastighetskrediten blir lägst i början och sedan ökar successivt. De årliga kapitalkostnaderna skall anpassas med hjälp av ett paritetstal som fastställs årligen på grund av bl.a. byggnadskostnadernas utveckling. Man kanske också kan uttrycka det så att den nya finansieringsformen innebär ett lån med till en början uppskjuten amorteringsoch i huvudsak även räntebetalningsskyldighet, som skall avlösa det nuvarande subventionssystemet. På underliggande lån skall utgå marknadsränta, och det statliga lånet förutsätts genom en successiv höjning av annuiteten vara slutamorterat inom 30 år. Annuitetens storlek och amorteringstidens längd påverkas av en rad faktorer — kostnadsutvecklingen inom byggnadsbranschen och ränteläget på kapitalmarknaden m. m,. — vilket gör att det hela ter sig skäligen ovisst. Låntagaren kommer inte att med någon större grad av säkerhet kunna bedöma annuitetens storlek. Systemet innebär att de nuvarande räntesubventionerna skall upphöra. De nya lånens konstruktion har därför utformats så — för att använda propositionens ordval — att de hyreshöjningar som bortfallet av räntesubventionerna föranleder skall äga rum endast så småningom; att man med andra ord skall försöka att hålla en hyrespolitiskt godtagbar nivå. Det är möjligt att det nya lånesystemet är genialiskt, och man bör väl inte fälla några domar innan man har vunnit erfarenhet av hur det verkar. Jag tror personligen att det trots allt har betydande förtjänster, men å andra sidan tycker jag att det är svårt att komma ifrån att man här har gjort ett desperat försök att slippa de nuvarande subventionsförhållandena, vilka, och därom förefaller vi väl vara tämligen ense numera, utgör en icke acceptabel belastning på statsbudgeten. När det gäller hyreskostnaderna bör vi inte göra oss några illusioner. Man kan inte trolla bort byggnadskostnaderna vare sig man använder det ena eller andra finansieringssystemet. Frågan om hyreskostnaderna och hyreskostnadernas fördelning mellan olika hyrestyper och åldersgrupper är en känslig och allvarlig sak, och man kan väl ställa den frågan: Vad menas med en hyrespolitiskt godtagbar nivå? Frågan är i viss mån retorisk, men den är såvitt jag förstår i hög grad väsentlig. En godtagbar hyresnivå borde väl innebära att vi kan tillhandahålla bostäder där folk med normala inkomster kan betala hyran för den bostad som motsvarar deras behov. Tyvärr måste vi nog säga oss att den gränsen har vi redan nått i nyproduktionen trots det subventionssystem som hittills har tillämpats. Med en fortgående inflation och byggnadskostnader som stiger i ännu hastigare takt och en samtidig avveckling av räntesubventionerna förefaller det att bli en knepig sak att hyfsa den bostadspolitiska ekvationen. Utvecklingen i fråga om byggnadskostnaderna är minst sagt oroande. Kan inte någonting verkligt radikalt åstadkommas på detta område måste man nog fråga sig var vi kommer att befinna oss om en tioårsperiod. Vi talar om att vi inte har en fungerande hyresmarknad för närvarande. Vi kan nog med fog också ställa frågan om vi har en fungerande byggnadsmarknad. På ett område där lagen om tillgång och efterfrågan inte får tillfälle att slå igenom måste vi alltid räkna med säljarens marknad. Den konstanta bristsituationen som råder sedan lång tid tillbaka på bostadsområdet ger oss knappast anledning tro att balansen inom rimlig tid kommer att återställas. Tyvärr måste vi nog säga oss att vad som har kunnat åstadkommas genom byggnadsforskning och rationalisering inte givit några avgörande utslag på kostnadssidan. På detta område finns det verkligen anledning att satsa både från statens och från de enskilda företagens sida. Kan vi inte hejda den ogynnsamma utvecklingen i fråga om byggnadskostnaderna kommer vi att hamna i den situationen att vi av sociala skäl tvingas att kompensera bostadskostnaderna successivt i allt högre inkomstgrupper. När man studerar utvecklingen på detta område kan man inte helt undertrycka frågan om vi skall vara inställda på att för alla tider bibehålla en reglerad byggnadsmarknad här i landet. Jag förmodar att svaret för dagen blir att frågan är för tidigt väckt. Det skadar inte om vi ibland och på lediga stunder åtminstone leker med tanken. När vi nu går in för nya linjer på väsentliga punkter i vår bostadspolitik och därmed också markerar en betydande enighet på åtskilliga avsnitt, en enighet som kan sägas ha varit på väg under senare år, ter sig måhända det föreliggande <utskottsutlåtandet med alla dess reservationer ganska avskräckande. Jag kan hålla med dem som eventuellt anser att reservationernas antal borde ha kunnat begränsas. Emellertid tror jag att man bör observera att det i åtskilliga fall rör sig om nyansskillnader, där de olika grupperna i detta initialskede, när vi nu går in för en i viss mån ny bostadspolitik, har känt behov av att markera ståndpunkter och principiella ställningstaganden. Rent allmänt vill jag nog säga, att det vore angeläget om vi i denna stora fråga kunde komma till ökat samförstånd, framför allt därför att bostadsfrågan i så hög grad berör flertalet människor och deras livsvillkor och också har så genomgripande återverkningar på de flesta samhällsområden. Jag skall inte på långt när kommentera alla reservationer som fogats till utskottsutlåtandena, ty de har redan be rörts av de tidigare talarna, men jag vill ta upp några punkter där kvardröjande meningsskiljaktigheter råder och där vi från folkpartiets sida är angelägna att markera vår uppfattning. Ett kärt diskussionsämne under många år har varit frågan om bostadshyggandets omfattning. För vår del har vi sedan åtskilliga år angett en mera långsiktig målsättning, som ligger högre än den prognos regeringen uttalat sig för under perioden 1965—1974. Vi måste i dag konstatera att denna målsättning befinner sig i fara, därest inte en jämnare och bättre planerad igångsättning kan åstadkommas. Att, som skedde under år 1966, 42 procent av lägenheterna igångsättes under fjärde kvartalet är ingen god planering. Det hetyder att befintliga resurser inte kan rationellt utnyttjas, att säsongmässiga variationer i sysselsättningsläget uppstår, att periodvis ökad efterfrågan på material och tjänster pressar priserna uppåt — omständigheter som verkar ogynnsamt på <produktionsresultatet och prisutvecklingen. Vi bedömer situationen så, att riktpunkten för igångsättningen under 1967 bör vara 93500 lägenheter. Med beaktande av det av bostadsstyrelsen angivna programmet förordar vi en successiv övergång till den målsättning som av oss tidigare föreslagits. Dessa strävanden anser vi bäst främjas genom en jämnare = kredittillförsel, ökade ansträngningar för industriell produktion i stor skala och i övrigt konkurrensfrämjande åtgärder över hela fältet. Ett närliggande spörsmål är också frågan om bostadsproduktionens regionala fördelning. Det bör observeras, att någon relativ förbättring av bostadsproduktionens andel i bristområdena knappast har inträffat. I detta sammanhang finner vi det angeläget understryka vikten av att främja sådana åtgärder, framför allt på det lokaliseringspolitiska området, som kan minska efterfrågetrycket i storstadsområdena. En begränsning av befolknings tillväxten, inte minst i stockholmsområdet, torde vara något som alla parter har anledning att eftersträva. När det gäller frågan om lägenheternas storlek måste nog konstateras att det råder en betydande osäkerhet i fråga om efterfrågetendenser beträffande lägenhetsstorlekar och lägenhetstyper, därest bostadskonsumenterna hade möjligheter till ett fritt val. Samtidigt som tendensen i nyproduktionen synes gå mot större lägenheter, förefaller detta i viss utsträckning ha skett genom en minskad produktion av tvårumslägenheter. Detta finner vi beklagligt med hänsyn till bostadsbyggnadsutredningens efterfrågeprognos. Denna mening har vi i en särskild reservation velat ge till känna, samtidigt som jag nog personligen vill ge uttryck åt den meningen, att det vore angeläget att få material som kunde ge en tillförlitligare bedömning av behov och önskemål än vad som för närvarande står till buds. I nuvarande situation riskerar vi att lägenhetssammansättningen i bostadsproduktionen i allt högre grad bestäms av vederbörande bostadsproducenters lönsamhetskalkyler. I fråga om bostadsproduktionens fördelning på hustyper återkommer vi i en reservation, gemensam för samtliga oppositionspartier, där vi föreslår en skrivelse till Kungl. Maj:t med anhållan om utarbetande av ett program för en sådan ökning av småhusens andel av bostadsbyggandet att konsumenternas efterfrågan kan tillgodoses. Det har berörts av tidigare talare under debatten, och jag vill endast i korthet säga, att jag tycker att det måste betecknas såsom i hög grad egendomligt, att länder med långt större befolkningstäthet än Sverige samtidigt har en väsentligt större andel småhus 1 sitt bostadsbestånd. Det ger oss anledning förmoda, att den låga andelen småhus i den svenska bostadsproduktionen inte motsvarar den faktiska efterfrågan. Starka sociala och miljöpolitiska skäl talar också för ett ökat småhusbyggande, samtidigt som man kan förmoda att detta även skulle minska efterfrågan på kapitalkrävande fritidshus. I utskottets utlåtande och i åtskilliga reservationer behandlas frågan om kommunernas markförvärv och formerna för finansieringen av detsamma. I en reservation gemensam för folkpartiet och centerpartiet ansluter vi oss till förslaget om inrättandet av en särskild lånefond, finansierad över kapitalbudgeten. Däremot finner vi det omotiverat och oriktigt att, såsom propositionen förutsätter, medel som ställes till förfogande skall göras beroende av en viss inkomstkälla. Storleken av det belopp som skall ställas till förfogande bör bestämmas av lånebehovet och de samhällsekonomiska möjligheterna och inte av vad som kan komma att inflyta genom en viss skatt, som man här förutsätter, vars storlek man inte kan ha någon bestämd uppfattning om och med en inkomst som också ligger rätt avlägset i tiden. Jag vill fästa uppmärksamheten på att statsutskottet på sidan 29 i sitt utlåtande uttalar såsom sin mening att det skulle »ha varit önskvärt om finansieringsformerna kunnat bestämmas redan i detta sammanhang utan bindning till viss inkomstkälla». Jag ber att få understryka denna formulering. Eftersom propositionen inte innehåller något förslag till medelsanvisning, menar utskottet att det inte nu finns anledning att ta ståndpunkt till finansieringsmetoden. Jag kan inte se annat än att utskottet i sak har intagit samma ståndpunkt som vi ger uttryck åt i reservationen. Departementschefen har uttalat den meningen, att staten borde ta ansvaret för finansieringen genom att tillhandahålla hela den för bostadsbyggandet erforderliga krediten. Utskottet ansluter sig till denna ståndpunkt, även om det inte anser det vara en för dagen omedelbart aktuell fråga. På denna punkt har vi från oppositionspartierna anmält en klart avvikande mening, då vi inte anser att vä gande skäl har kunnat förebäras för att ordna kreditförsörjningen på detta sätt. En sådan bindning skulle också ytterligare försvåra möjligheterna att på sikt avveckla samhällets engagemang beträffande bostadsbyggandets finansiering.

Såsom motiv för detta förslag anför vi dels att vi finner det angeläget att underlätta för den enskilde att välja småhusformen, dels också att kommunerna bör åläggas ett vidgat ansvar för i egen regi eller genom allmännyttiga företag producerade bostäder. En detalj som sedan länge har diskuterats är frågan om införande av kreditgarantisystem för bostadsfinansieringen. Vi har i år motionerat om att de tekniska förutsättningarna för en kombination av kreditgarantier och paritetslån bör undersökas, när förhållandena på bostadsmarknaden har blivit sådana, att en övergång till kreditgarantisystem kan genomföras utan risk för bostadsbyggandets finansiering. Utskottet resolverar med en trött gest, att man finner det »föga meningsfyllt» att nu ta upp denna fråga till prövning. Vi delar utskottets uppfattning att ett sådant system knappast kan genomföras omedelbart med hänsyn till det rådande läget på kreditmarknaden. Av den anledningen har vi inte kunnat ansluta oss till högerns yrkande på denna punkt. Men vi finner det ingalunda självklart eller önskvärt att bostadslångivningen för all framtid skall belasta statsbudgeten på det sätt som nu sker. Vid en normalt fungerande kreditmarknad bör ett kreditgarantisystem kunna fungera även på detta område; det har provats på många andra områden med gott resultat.

Två väsentliga punkter tror jag att vi har anledning att följa med uppmärksamhet: frågan om bostadsbyggandets omfattning och inriktning samt den inverkan på hyresmarknaden och hyresnivån som de nya reglerna kommer att få. När det gäller bostadsbyggandets volym kommer regeringspartiet säkerligen i fortsättningen som hittills att tala om folkpartiets »överbud». Vi fäster oss numera inte så särskilt mycket vid detta tal. Vi accepterar att regeringen i sin långtidsplanering följer oss i spåren, men vi misströstar alltjämt om regeringens förmåga att praktiskt förverkliga den redovisade målsättningen. Då det gäller den betydelsefulla fråsan om hyreslagstiftning och hyresreglering finner jag det inte helt obefogat att ge inrikesministern ett erkännande för att han ändå har funnit sig böra angripa denna verkligt »heta potatis». På det här området har ju förvirringen varit total. Jag medger gärna att det fortfarande finns utrymme för tveksamhet på skilda punkter, men i stort sett kan man våga hoppas att en rättvis avvägning med ett rimligt skydd för de boendes del skulle vara ägnad att främja en rörligare och bättre fungerande hyresmarknad än vi för närvarande har. Låt mig till sist ta upp en detaljfrå ga, herr talman. Departementschefen ägnar ganska stort utrymme åt problemet om standardisering och rationellt byggande. På s. 215 i propositionen sägs bl.a. på tal härom: »Det synes inte befogat att gå så långt som till att göra användning av standard till ett absolut villkor för det statliga stödet.» Nej, det skall vi verkligen hoppas! Jag tror visst att det är viktigt att standardiseringen kan drivas ganska långt, framför allt när det gäller ett stort antal detaljer; detta är säkert en väg att nedbringa byggnadskostnaderna. Men låt oss ändå vara litet varsamma på den punkten, inte driva likformigheten och nivelleringen in absurdum. Det kan vara tryggt att känna med sig att man verkligen har kommit hem och inte hamnat i grannens lägenhet.

Herr talman! »Efterkrigstidens bostadsoch markpolitik grundad på ett omfattande <:subventionssystem <:och långtgående reglerande och dirigerande ingrepp från det allmännas sida har misslyckats. Bostadsbristen utgör i dag ett av våra allvarligaste samhällsproblem. Politiken har lett till sociala och ekonomiska missförhållanden, avsaknaden av individuell valfrihet samt en generellt sett otillfredsställande bostadsmiljö.» Detta är högerns dom över den gångna tidens »doktrinära» bostadspolitik. Det är domen över en bostadspolitik med vars stöd 1,3 miljon lägenheter färdigställts — cirka 48 procent av totalbeståndet — det genomsnittliga antalet rumsenheter i nyproduktionen ökat från 3,4 till närmare 4 med samtidig ökning av ytan per rum och cirka 230 000 lägenheter ombyggts eller upprustats. Boendetätheten har sjunkit från 99 till 75 personer per 100 rumsenheter. - Utrustningsstandarden har höjts mycket kraftigt. Domen är fälld av en part i målet. Majoritetens dom är utan tvekan av ett helt annat innehåll. Det särskilda yttrande till statsutskottets utlåtande nr 100, ur vilket det inledande citatet är hämtat, är mycket värdefullt. I yttrandet har på ett verkligt klart sätt framställts det konservativa alternativet. Det kan stå kvar som ett monument över en inställning vars största förtjänst var att den aldrig kom till praktiskt uttryck. Det är emellertid helt klart att bostadspolitiken är ett fält där man inte kan nöja sig med att påvisa uppnådda resultat. Först när alla som efterfrågar egen bostad kan få en sådan i den ort där man arbetar och den även motsvarar rimliga standardoch miljökrav har det yttersta målet nåtts. Fortsatta ansträngningar är således ytterst angelägna. De allmänna riktlinjerna för bostadsproduktionen har varit föremål för beslut av 1963 och 1966 års riksdagar. Förslagen i propositionen nr 100 har lagts fram mot bakgrund av att dessa beslut fortfarande skall gälla. Detta har också varit utskottsmajoritetens mening. 19635 års riksdag satte sålunda upp ett produktionsmål om en miljon nya lägenheter för perioden 1965—1974. Detta mål har inte mött någon saklig erinran i år. Folkpartireservanter i utskottet har visserligen i en motiveringsreservation erinrat om sitt partis program som givetvis ligger 10 procent högre, men den ordningen har vi ju vant oss vid, varför det inte finns anledning att närmare kommentera den saken. I fråga om den regionala fördelningen har fjolårets riksdag slagit fast att särskild hänsyn skall tas till områden med bostadsbrist — som storstadsregionerna och andra tätorter — och till bostadsbehovet i samband med näringslivets expansion. 1965 års riksdag uttalade, att det är angeläget att vid den regionala fördelningen också hänsyn tas till de näringspolitiska betingelser na och samhällets lokaliseringspolitiska mål. Utskottsmajoriteten anser att dessa uttalanden fortfarande bör gälla. I detta ämne har högern och folkpartiet förenats i en reservation, där man väl inte tar avstånd från riktlinjerna som sådana men anser att riktlinjerna inte följts. Centerpartiet har i en egen reservation ansett att man vid fördelningen av resurserna har gett för små andelar både åt de expansiva orterna och åt de mindre expansiva. Hur den ekvationen skall lösas utan att en obekant faktor blir kvar är inte lätt att säga. I själva sakfrågan om riktlinjerna för den regionala fördelningen tycks alla sålunda vara ense. De olika uppfattningar om tillämpningen, såsom de uttryckts i reservationerna, kanske ändock följts. Veterligen har inte några politiskt betingade dimensioner hörts i samband med fördelningsbesluten i bostadsstyrelsen och i länsbostadsnämnderna. I de båda nämnda reservationerna betonas också betydelsen av att efterfrågetrycket i storstadsområdena minskas genom en aktiv lokaliseringspolitik. Om detta är väl inte annat att säga än att det får tas som ett konstaterande. De sakliga besluten i detta ämne tog riksdagen för några dagar sedan. Vi får också tillfälle att senare diskutera denna sakfråga. I vad angår statsmakternas uttalande i fråga om lägenheternas storlek har utskoitsmajoriteten ansett att beslutet av föregående års riksdag skall stå fast. Folkpartiledamöterna i statsutskottet har tyckt sig konstatera en förskjutning mot lägenheter om 3 rum och kök eller större på bekostnad av 2-rumslägenheterna. De vill därför uttala sig för flera lägenheter om 2 rum och kök och en minskning av 1-rumslägenheterna. Utskottsmajoriteten har i sitt utlåtande pekat på det förhållandet, att grunden för de dragna slutsatserna inte är riktig. I bostadsbyggnadsstatistiken ingår nämligen studentbostäder och ålderdomshem. I utredningens kalkyler ingår emellertid inte dessa 1-rumslägenheter. Därav följer att något ändrat ställningstagande i vart fall inte kan bygga på motionärernas argumentation. Den minskning av andelen 2-rumslägenheter som skett under 1960-talet har i stället motsvarats av en ökning av framför allt lägenheter med 4 rum eller flera. Det bör konstateras att motsvarande reservation vid föregående års riksdag stöddes av såväl högern som centern, som emellertid nu inte velat sluta upp bakom argumentationen. De förändringar i lägenhetsfördelningen som kan bli påkallade torde komma att grunda sig på andra öÖöverväganden. Majoritet och reservanter synes vara ense om att utvecklingen på bostadsmarknaden bör följas noga, särskilt effekten av en ny hyresbildning och en ökad rörlighet, när den börjar göra sig märkbar. Utskottsmajoriteten har behandlat frågan om fördelningen på hustyper och har därvid hänvisat till att denna fördelning i första hand ankommer på de lokala instanserna och deras turordning i fråga om låneansökningar. Sett på lång sikt har givetvis ingen invändning rests mot meningen att det är önskvärt att produktionen anpassas till efterfrågan. Bostadsbyggnadsutredningen kommer att lägga fram beräkningar i frågan och byggnadsforskningsinstitutet har i dagarna publicerat material som skall ingå i dessa bedömningar. Det vore enligt majoritetens mening inte riktigt att föregripa dessa bedömanden. Mot denna bakgrund måste nu den gemensamma borgerliga reservationen avvisas, där man utan inskränkning uttalar sig för en ökning av småhusproduktionen, som för nästa budgetår beräknats till 30 procent av hela produktionen mätt i antal lägenheter. Också miljöfrågorna har samlat de tre borgerliga partierna till en gemen sam reservation. I själva sakfrågan är alla uppenbarligen överens, både om bostadsmiljöns betydelse och om fortsatta ansträngningar för att förbättra de bristfälliga förhållanden som råder. Reservationen skiljer sig från majoriteten sakligt endast i frågan om huruvida riksdagen behöver ta ett initiativ för att fästa Kungl. Maj:ts uppmärksamhet på behovet av vad som i reservationen kallas »en samlad översyn». Enligt utskottsmajoritetens bedömning är detta inte påkallat — inte därför att allt redan är välordnat utan därför att frågorna är föremål för mycket allvarligt beaktande. Reservationerna innehåller inte något konkret som kunde ge bidrag till dessa strävanden. Den nu gjorda genomgången av de allmänna riktlinjerna för bostadsproduktionen får väl anses ha visat att — om man håller sig till rena sakfrågan — det egentligen inte har visats upp några djupgående meningsmotsättningar. Kanske skall man till nästa års riksdag med god vilja och litet ytterligare tid kunna skilja bort detaljbedömningar om tillämpningen från detta avsnitt och i varje fall enas om de huvudsakliga målsättningarna. Förslagen i proposition nr 100 avser åtgärder som i överensstämmelse med de allmänna riktlinjerna för bostadsproduktionen skall föra fram till det avsedda målet, balans på bostadsmarknaden, om vilket alla parter är eniga. Dessa åtgärder sätts in såväl för att förbättra förutsättningarna för bostadsproduktionen som för att skapa betingelser för en väl fungerande hyresmarknad. Sålunda läggs fram förslag rörande den långsiktiga planeringen, markpolitiken, byggandets rationalisering och — sist men inte minst — om ett helt nytt system för statens stöd till bostadsfinansieringen. Det är glädjande att kunna konstatera att enighet kunnat nås i så många principiella frågor mellan alla partier, dock frånsett högerpartiet. Skulle det i det särskilda yttrandet använda ordet »doktrinär» användas i något sammanhang, förefaller det bäst passa in på högerns egen profil i dessa frågor.

Högerreservanterna går ut från den ståndpunkten, att några planer för bostadsbyggandets omfattning i princip inte bör beslutas och att konjunkturläget bör vara avgörande. Om man blott godtar högerförslaget, blir det balans på bostadsmarknaden, och då behövs det ingen regional fördelning. Något yrkande på att planerna för de närmaste åren skall slopas finns emellertid inte, varför man väl får uppfatta reservationen såsom en kompletterande programförklaring. Reservanterna från folkpartiet har planer för bostadsbyggandets omfattning inte bara för tre år, utan för en femårsperiod. I och för sig skulle väl ingenting vara att invända mot ett sådant resonemang, om bara förutsättningar klargjordes att en sådan planering blir meningsfylld på samma sätt som exempelvis det industriella byggandet. Då detta inte skett har utskottsmajoriteten ej ansett sig kunna biträda förslaget. Vidare förordas en konjunkturreservy genom att man utöver ramarna anvisar ett visst antal lägenheter till en sådan reserv. Enligt utskottsmajoriteten är detta inte nödvändigt, då man genom att biträda dess förslag ger Kungl. Maj:t möjlighet att öka byggandets omfattning om förutsättningar föreligger. Centerpartiet har i ämnet framlagt en fjärde ståndpunkt, där man förordar en plan för tiden till och med 1974, en plan som täcker in hela det uppsatta produktionsmålet. De grunder som föranlett majoriteten att inte nu förorda en femårig planering måste leda till att även detta yrkande avvisas. I fråga om markpolitikens inriktning har utskottsmajoriteten betonat betydeisen av aktiva kommunala insatser inriktade på markförvärv i så stor omfattning att mark säkerställes för minst tio års byggande. Marken bör företrädesvis upplåtas med tomträtt, men någon reglering av upplåtelseformerna förordas inte. Majoriteten biträder också propositionsförslaget i fråga om metoderna för upplåtelserna så till vida, att dessa bör göras mot bakgrunden av en flerårig planering och med beaktande av den rationella produktionens krav på stora och långsiktiga projekt. I högerreservationen anföres att den kommunala markpolitiken bör utformas med utgångspunkt i att marken »i princip skall kunna ägas och bebyggas av andra än kommunen». Mot denna formulering finns väl ingen invändning. Däremot får uttalandet läsas med det särskilda yttrande i tankarna, där högerledamöterna i utskottet tagit direkt avstånd från propositionens syn på den kommunala markpolitikens inriktning. Den gemensamma borgerliga reservationen i fråga om upplåtelseformerna skiljer sig från majoritetens uppfattning i huvudsak däri, att man tar avstånd från uttalandet att >mark företrädesvis bör upplåtas mot tomträtt». Majoritetens bedömande är uttryckligen uttalat för de expansiva kommunerna. Valmöjligheten har = också nämnts, även om den blir mest aktuell i de statiska och tillbakagående orterna. Det bör kanske noteras att centern och folkpartiet vid 1965 års höstriksdag ställde sig bakom ett utlåtande i fråga om tomträttslånen, vari bl.a. uttalades att tomträtten erbjuder jämfört med äganderätten betydande fördelar för expansiva kommuner. Dessa fördelar måste anses bli avsevärt accentuerade även av det förslag som nu läggs fram om förkortning av avgäldsperioden till tio år. I fråga om stöd för grupper med svag betalningsförmåga har majoriteten erinrat om sitt uttalande till förra årets riksdag, att frågan om koncessionsstödet till hushåll med otillräcklig försörjningsförmåga eller med särskilt stor försörjningsbörda måste lösas. Arbete pågår inom pensionsförsäkringskommittén och familjepolitiska kommittén. En reform av de familjepolitiska stödformerna har aviserats till nästa års riksdag. Den borgerliga reservationen vid denna punkt innebär ingenting annat än att riksdagen skulle uppmärksamma Kungl. Maj:t på de förhållanden, som berörs redan i propositionen, Vikten av dessa frågor är höjd över allt tvivel. Ur många synpunkter hade det varit önskvärt att få en gemensam bedömning av frågorna. Det bör dock å andra sidan noteras, att några hyrespolitiska effekter inte direkt följer det föreslagna nya finansieringssystemets genomförande. Jag kan försäkra reservanterna att majoriteten kommer att ägna sakförslagen, då de läggs fram, ett mycket allvarligt intresse, och jag vågar dessutom påstå att ingen av reservanterna verkligen tror att frågan inte skulle beaktas av Kungl. Maj:t. Propositionsförslaget om markförvärvslån till kommun godtas i princip av alla utom av högern. Mittenpartierna vill ha en marklånefond redan den 1 januari 1968 och inte invänta att medel flyter in genom skärpt realisationsvinstbeskattning. Ståndpunkten är mycket förklarlig. Det vill även utskottsmajoriteten ha! Skillnaden i ståndpunkt ligger i att reservanterna anser sig kunna inrätta fonden utan att tala om varifrån medlen skall tas, och detta redan under nästa budgetår, vars riksstat nu snart är färdigbehandlad. Det beklagliga i reservationen är att ingen besparing eller alternativ inkomstkälla anvisats. Sett mot bakgrunden av de tidi gare besparingsmotionernas uppsamling av besparingsmiljoner i ental måste yrkandet framstå som anmärkningsvärt. Men, som sagt, jag skall för min del gärna anteckna mig på önskelistan. Det väsentliga förhållandet att så stor, principiell enighet uppnåtts i frågan bör emellertid noteras som synnerligen glädjande och vara ett gott varsel för den kommande behandlingen av dessa frågor. Frågan om ett kreditgarantisystem har aktualiseras i högermotioner vid ett stort antal riksdagar. Den av bostadspolitiska kommittén gjorda bedömningen av frågan borde ha medfört att den nu slutgiltigt avförs från dagordningen. Även centeroch folkpartireservanterna är eniga med majoriteten i vart fall om att någonting inte nu bör göras i frågan med hänsyn till att bostadsbyggandets finansieringsvillkor inte får försämras. Utskottsmajoriteten har funnit att långivningen tills vidare bör bibehålla sin nuvarande karaktär, men även att fördelarna med en statlig totalfinansiering av byggandet är så påtagliga, att man bör avstå från dem endast av mycket tungt vägande skäl. Pågående utredningsarbete bör dock avvaktas, liksom erfarenheterna av de träffade avtalen med marknadens kreditgivare. Reservationerna innehåller på denna punkt för högerns del blankt avvisande av totalfinansieringen, medan mittenpartierna så att säga kastar om bevisföringen och finner att skälen för totalfinansieringen inte är nog tungt vägande. Det resonemang som förs i det särskilda yttrandet om fördelarna med enhetslån, utlämnade av bankerna, jämfört med reservanternas inställning leder lätt tanken till att dessa är grundade inte så mycket på kredittekniska som på ideologiska skäl. Redan förra årets riksdag godtog principen att de boende skulle betala boendekostnaderna. Det förslag till nytt finansieringssystem som nu framlägges innebär att räntesubventionerna avvecklas både i form av underränta och i form av räntebidrag. De kapitalkostnadskonsekvenser som ett enbart slopande av subventionerna skulle ge överbryggas med ett system, som innebär en omfördelning av kapitalkostnaderna i tiden kombinerat med räntelån. Mot denna nya finansieringsprincip ställer högerreservanterna förslaget att räntesubventionerna avvecklas under en övergångsperiod. Som framhålls i utskottets utlåtande skulle en avveckling av subventionerna i dagens ränteläge medföra en höjning av hyrorna med cirka 35 procent — en absolut otänkbar lösning. Den föreslagna omfördelningsmetoden måste vara det enda tänkbara sättet att kombinera en avlösning av subventionerna med i princip oförändrade kapitalutgifter för den nyare produktionen. Kapitalkostnadsbetalningarna regleras enligt förslaget dels med en basannuitet och dels med ett paritetstal. Basannuiteten är den procentsats av hela fastighetskapitalet som kalkylmässigt bestämmer kapitalkostnadsutgifterna. Utskottet har godtagit förslaget om att denna procentsats vid övergången bestämmes till 5,1 procent. Detta procenttal är det tal som nu används för att beräkna kapitalkostnadsdelen av en hyreskontrollerad maximihyra. Det nuvarande höga kostnadsläget har anförts som skäl för en sänkning av basannuiteten. Utskottet har emellertid ansett att detta inte ger skäl att frångå den kapitalkostnadsnivå vars villkor fastställdes så sent som vid förra årets riksdag. Det bör vidare noteras, att propositionen föreslagit, att slutamortering skall ha skett inom 30 år. Enligt utskottets mening bör en viss förlängning av amorteringstiden kunna övervägas om så skulle bli motiverat med hänsyn till hboendekostnadernas utveckling. Av det sagda följer också, att utskottet bestämt tagit avstånd från en höjning av basannuiteten i enlighet med högerreservanternas förslag. I det nya finansieringssystemet avses bostadslånets storlek och säkerhetsläge få principiellt samma omkonstruktion som hittills. De övre lånegränserna bibehålles sålunda. Mittenpartierna reserverar sig mot detta och yrkar på höjning av de övre lånegränserna för småhus och enskilda företag — allt under förutsättning av viss kommunal borgen. Det förefaller utskottet helt främmande att låta det statliga lånets storlek bestämmas av kommunala borgensbeslut. Det har inte heller bedömts rimligt att i enlighet med högerreservanternas yrkande försämra finansieringsförutsättningarna för de självkostnadsbestämda företagen. Det här sagda har bara innefattat en genomgång av de mera centrala meningsmotsättningarna som röjts i reservationerna. Avsikten därmed är att försöka koncentrera bilden till de mera allmänna frågorna. När det gäller övriga säryttranden kanske det kan bli tillfälle att återkomma. Jag vill emellertid än en gång stryka under att det bestående intrycket av behandlingen i utskottet, trots det numerärt stora antalet reservationer, har blivit den principiella enighet som uppnåtts i centrala frågor mellan alla partier frånsett högerpartiet. Jag vill också gärna betona min förhoppning att det beslut som nu kommer att fattas med denna utgångspunkt skall komma fram till en saklig och fruktbärande behandling av bostadsfrågan även i fortsättningen. Utöver detta huvudinlägg i själva sakfrågan skulle jag vilja säga några ord om de föregående talarnas anföranden. Om man då först går till herr Kaijser blir man kanske litet förvånad över högerns inställning över huvud taget i det aktuella läget. Här har faktiskt under lång tid diskuterats en avveckling av de generella subventionerna.

Det vore nämligen, som jag nyss erinrade om, helt orimligt att gå direkt över från dagens subventionerade tillstånd till att slopa subventionerna. Då skulle man få en hyreshöjning på 35 procent! Det skulle innebära en total stagnation i bostadsbyggandet, och dit syftar ju ingen.

Det är egendomligt att konstatera, att när man verkligen gjort en allvarlig ansträngning att ändra på det kritiserade läget, då kan högern ändå inte var med utan radar i stället upp en serie argument mot förslaget. Det är klart att detta förslag är ett nytt grepp. Det är en ny väg man prövar och det kan givetvis innebära vissa oförutsedda ting. Men det är väl alltid så när man prövar något nytt, att det finns ovissa moment. Var skulle man hamna om man inte någon gång i något sammanhang ville pröva och ändra på en sak? Herr Kaijser hade ytterligare en rad erinringar. Med hänsyn till tiden kan jag inte ta upp alla, men jag vill bara erinra om en sak, och det är frågan om kreditgivningen när det gäller bostadsfinansieringen. Riksdagen har vid ett par tillfällen beslutat i denna fråga, på vilken statsutskottet såg mycket allvarligt. Det var i fjol — eller kanske i förfjol — som riksdagen skrev både till Kungl. Maj:t och till riksbanken. Alla var eniga om det — utom högern, som hade utomordentligt starka erinringar att göra, framför allt när det gällde att skriva till riksbanken. Mot den bakgrunden är det egendomligt att man nu är kritisk på denna punkt. Ty vad som nu hänt är faktiskt att de synpunkter som statsutskottet framförde har effektuerats. Man kan väl säga att i och med den uppgörelse som gjordes, om jag minns rätt, i december månad och som trätt i kraft under 1967 fungerar kredittillförseln till bostadsbyggandet på ett fullt tillfredsställande sätt. Herr Gustafsson hade en del synpunkter på småhusen och miljöfrågorna. Dessa frågor har jag faktiskt besvarat i mitt anförande, och det finns ingen anledning att ytterligare gå in på dem. I sak har vi väl inga varierande åsikter i den frågan. Vi är alla besjälade av en önskan att det byggs sådana bostäder som folk vill ha. Men sedan föreligger naturligtvis praktiska problem. Därför är det väl bättre att kommunalmännen, som har problemet alldeles inpå sig och som vet hur läget är på varje plats, får ta ställning till dessa frågor. Jag tycker inte att man skall försöka sig på att centraldirigera alltför mycket på den punkten. Beträffande miljöfrågorna är det — det har jag också erinrat om tidigare i mitt anförande — inga som helst delade meningar. Trots allt görs det för varje dag åtskilligt på detta område för att förbättra bostadsmiljön. Därom är vi alla eniga. Herr Per Jacobsson var bekymrad över kostnadsutvecklingen, och det är vi naturligtvis allesammans. Alla är vi besjälade av en önskan att det här görs kraftiga insatser. Här pågår ju också en planering och i övrigt en stor aktivitet för att komma till rätta med den problematiken, bl.a. genom ett rationellare byggande. Tyvärr har man kanske ännu inte hunnit se resultatet av detta. Tills vidare har vi väl i första hand utvunnit det, att man får fram mera med mindre arbetskraft, och det är naturligtvis ett plus i ett ansträngt läge. Men man får räkna med att vi, när detta hunnit ta fast form, också får möjlighet — och det är ändå det yttersta målet — att få se resultat även när det gäller kostnaderna. Detta var några kommentarer till de tidigare talarnas inlägg. I övrigt ber jag, herr talman, att få återkomma med yrkanden i samband med föredragningen av de olika utlåtandena.

Herr talman! Det är många punkter som herr Bertil Petersson har anmärkt på i de förslag som högern har framställt. Jag skall försöka bemöta några av dessa anmärkningar. En väsentlig sak är, att vi hela tiden har arbetat för att upphäva subventioneringen. Dock är det riktigt att vi nu vänder oss mot det förslag att ta bort subventioneringen, som inrikesministern har framlagt. Vi gör det därför att vi anser att det inte innebär något reellt avlägsnande av subventioneringen. Man lånar pengar, som är goda, och man räknar med att en inflation skall fortsätta, som gör att återbetalningen av dessa pengar på grund av löneoch kostnadsstegringar under tiden blir så att säga alltmer nominell. Jag tror inte någon kan bestrida att förhållandet är sådant. Det är på den situation med kontinuerlig inflation, som har rått under det senaste decenniet, som man har byggt upp det här förslaget. Jag erkänner villigt att förslaget är ett försök från inrikesministerns sida att ta bort subventioneringen, men detta blir i realiteten inte fallet. För två år sedan opponerade vi oss mot förslaget att skriva till riksbanken bl.a. därför att vi ansåg, att det var bankoutskottet som hade att bereda ärenden i riksdagen som rör riksbanken. Riksbanken är ju direkt beroende av riksdagens bankoutskott, och därför menade vi att det inte var statsutskottet som skulle föreslå skrivelsen i fråga. Hela vårt syfte är att få bort kvoterna, att få bort kvarstående regleringar. Vi kan med tillfredsställelse konstatera, att avsikten är att hyresregleringen och hyreskontrollen skall tas bort, men det finns ju en hel del andra regleringar kvar, framför allt kvoteringar av bostäder till olika områden. Jag tycker det framgår tydligt, inte bara av vad jag anförde utan också av vad herr Nils-Eric Gustafsson anfört, hur besvärligt — för att inte säga omöjligt — det är att göra en sådan kvotering som är objektivt riktig. även bostäder i avlägsna bygder och avfolkningstrakter behöver faktiskt förnyas, men det kan som herr Nils-Eric Gustafsson belyste med siffror vara ytterligt svårt att få någon som helst byggnadskvot till sådana områden. Herr Jacobsson påpekade också, att en reglerad marknad alltid kommer att medföra rubbningar i en normal bostadsoch byggnadsmarknad.

Det framhölls där, att det ankommer på de politiska instanserna att bedöma om förändringar i prissystemet bör tillgripas för att komma till rätta med bostadsbristen. Det påpekades, som jag framhöll i debatten förra året, att allt under det att byggandet av bostäder har ökat har bristen blivit mera utpräglnad. Därför tror vi alltjämt, att en dylik fri bostadsmarknad i stor utsträckning snabbare kan åstadkomma balans på bostadsmarknaden.
Herr talman! Herr Bertil Peterssons anförande var som vanligt mycket balanserat.

Det brukar ju vara så, att om högern gör någonting får vi liksom skulden för det.

Han använde en matematisk term och sade att i en sådan ekvation blir en obekant faktor kvar. Ja, det beror alldeles på!

Jag har en föreställning om att man även här i Stockholm, som ju har ett ökande befolkningstal — inte precis i inre Stockholm men i varje fall i Storstockholm — lider av detta. En hel massa energi och resurser går bort just genom denna ryckighet och omflyttping, vilket jag har velat understryka. Det är ingen svår ekvation, herr Bertil Petersson. Om man utgår från en ordentlig planering kan man nå ett bättre resultat. Jag tror att herr Bertil Petersson håller med mig om att det inte var särskilt klokt med denna invasion av byggnadsarbetare till Stockholm. Jag skall inte vara elak mot herr Bertil Pe tersson och säga, att det som man då gjorde, nämligen att flytta byggnadsarbetare, påminner i någon utsträckning om att trolla med knäna. Jag skall inte alls göra någon sådan jämförelse, därför att jag vet att kreditmöjligheterna här har haft sin stora betydelse.

Senare i sitt anförande modifierade herr Bertil Pettersson sitt tal och sade, att visst är alla intresserade av att man kan bygga småhus. Därefter begagnade han ett ord, som jag tycker är väldigt fult, nämligen »centraldirigera». Vi har inte velat centraldirigera. Vi har velat ge kommunerna ute i landet möjlighet att fullfölja den planering som statsmakterna har animerat dem till. Kommunerna har inte dessa möjligheter med den politik som nu förs.

Jag vill bara säga att reservationer är ju inga utredningar. Man kan inte rimligtvis begära att det där skall presenteras några fullständiga detaljlösningar. Herr Petersson återkom till frågan om hostadsbyggandets omfattning och sade att han i och för sig inte har mycket att invända, om vi kan öka bostadsbyggandet till den nivå som vi föreslagit. Emellertid måste förutsättningarna klargöras, och det har inte skett, sade herr Petersson. I anslutning till det uttalandet skulle jag vilja ställa två små frågor. Den ena lyder: Är bostadsstyrelsens planläggning helt ogrundad, och har man inte där, när man har gjort upp sina prognoser, haft något reellt underlag för sin bedömning? Den andra frågan är: I vad mån är förutsättningarna för regeringens målsättning fram till 1974 klarlagda? Jag tror att vi där har åtskilliga dunkla punkter.

Herr talman! Herr Kaijser fortsatte sin argumentation att subventioneringen av bostadsbyggandet reellt sett inte skulle vara avvecklad. Han förde ett resonemang om fortsatt inflation, att det inte är samma pengar man lånar som dem man betalar tillbaka o. s. v. Är inte detta i mycket hög grad ett sofistiskt argumenterande? Vi kommer ju ändå att slopa subventionen. Att sedan föra in andra saker i resonemanget och med sidoargument söka ge en bild av att vi i realiteten har subventionerna kvar, finner jag, lindrigt sagt, egendomligt. Vidare kom herr Kaijser tillbaka till kreditgarantisystemet och till påståendet att byggandet har resulterat i större och större brist, vilket skulle vara ett argument för att systemet inte fungerar. Vad beträffar kreditgarantisyste met har ju, som jag erinrade om i mitt tidigare anförande, <bostadspolitiska kommittén avvisat det, och det finns utan tvekan argument för att det bör avföras från dagordningen. Jag tror för min del att bostadsfrågan är en så utomordentligt betydelsefull social fråga att det är angeläget att samhället har ett ordentligt grepp om den även i framtiden. Att vi trots ett omfattande byggande har en stor brist är något som i och för sig inte har med bostadspolitiken och sättet att sköta den att göra. Vi befinner oss i ett läge där det råder brist på ett antal orter. Det beror väl närmast på att vi har haft en befolkningsomflyttning mer omfattande än någonsin förut under efterkrigstiden och att vi helt enkelt inte kunnat avdela resurser för bostadsbyggandet i den omfattning som hade varit önskvärd. Men detta har väl inte i och för sig med bostadspolitiken att göra — att vi inte har tillräckliga resurser ger ju inte anledning att säga att det är fel på bostadspolitiken. Faktum är att vi inte någonsin tidigare byggt lika mycket som under efterkrigstiden. Framför allt gäller detta de gångna åren av 1960 talet, då vi haft ett byggande som torde vara nästan enastående i världen.

Herr talman! Herr Bertil Petersson konstaterade att man när det gäller att bedöma bostadspolitikens resultat måste ta hänsyn också till den folkomflyttning som ägt rum i vårt land. Jag är beredd att instämma med honom på den punkten. Men herr Petersson tillhör ett regeringsparti som också har ansvar för andra åtgärder här i samhället — vi från centern tror att om lokaliseringspolitiken tidigare kunnat komma i gång så hade även bostadspolitiken varit i ett något bättre läge den dag som är. Sedan skulle jag gärna vilja upprepa min fråga om miljöproblemen, om herr Bertil Petersson vill svara på den punkten.

Man saknar en helhetssyn på miljön. Därför är den hotad av resultaten av den tekniska utvecklingen»? Detta är ett ordagrant citat, men den Palmeska uppfattningen återfinns inte i utskottets skrivning. Vilken uppfattning har herr Bertil Petersson? är inte miljöproblemet en viktig fråga inom bostadspolitikens ram? När kan vi vänta att hela det socialdemokratiska partiet, inklusive socialdemokraterna i statsutskottet, kommer fram till den klarsyn som Olof Palme av allt att döma har tillägnat sig?

Herr talman! Herr Petersson sade att jag trots allt fortsätter att göra gällande att det föreslagna systemet innebär en subventionering; en subventionering i tiden, om man så får säga. Jag kan hålla med om att hur man än lånar upp pengar föreligger under en inflation det förhållandet att man betalar igen med pengar som är mindre värda än dem man fick ut när lånet togs, för så vitt man inte har indexlån. Men vid denna metodik gör man inte ens ett försök att betala tillbaka utan att ta hänsyn till inflationsutvecklingen. Mot slutet av låneperioden behöver fastigheterna mera pengar till underhåll o. s. v., och då kan det vara önskvärt med minskade avbetalningar och smärre annuiteter, som det skulle bli efter en vanlig nominell återbetalning. Men man får inte den minskningen vid detta system. Det kan innebära — det framhålls av de sakkunniga och även av departementschefen — att man på grund av en sådan utveckling förlorar när det gäller lånen. Det förhållandet måste väl ändå innebära en viss subventionering. Herr Bertil Petersson sade att bristen på bostasmarknaden väl ändå inte till någon del kunde vara förorsakad av bostadspolitiken. Jag vill med anledning härav än en gång citera uttalandet, att det ankommer på de politiska instanserna att bedöma om förändringar i prissystemet bör tillgripas för att komma till rätta med bostadsbristen. Det kan vara av intresse — som jag sade förut — att påpeka vilka som har gjort detta uttalande. Uttalandet har gjorts av sekretariatet för ekonomisk planering inom finansdepartementet. Det kan således här inte vara fråga om någon politisk värdering, i varje fall inte från högerhåll. Om priserna får slå igenom leder det självfallet till en viss höjning av hyreskostnaderna. Hur stor den blir kan vara svårt att bedöma. Vid en balans på bostadsmarknaden och byggnadsmarknaden finns det anledning tro att hyreskostnaderna inte alls kommer att stiga på motsvarande sätt som de nu gör. Det kan väl också hända att folk, med nuvarande subventionering, vill ha större bostäder än vad de egentligen har råd till. Det är kanske i och för sig ingenting felaktigt, om de vill offra mer och mer pengar på den saken. Det innebär en standardhöjning som också kan ha en viss betydelse. Det har dock blivit en viss ändring i det avseendet under senare tid. Jag vill erinra om förändringen när det gäller hushållsarbetet. Om båda makarna är borta från hemmet hela dagen och barnen praktiskt taget också hela dagen vistas på barndaghem, familjedaghem eller i fritidshem, om familjerna, vilket är fallet i stor utsträckning, har bil och dubbla bostäder — de har också sin fritidsstuga — innebär allt detta ju att behovet av större bostäder inte är riktigt detsamma nu som tidigare.

Herr talman! Låt mig helt kort säga till herr Kaijser att vi sannolikt inte kommer överens. Vår linje är ju den att vi vill avskaffa räntesubventionerna genom en metod som innebär att vi skall kunna i nyproduktionen bevara en hyra motsvarande den vi har haft under den subventionerade tiden för att därmed kunna upprätthålla den produktion av bostäder som är nödvändig. Vad högern vill är att slopa räntesubventionerna och låta marknadshyran slå igenom. Det är klart att man kan säga att därigenom skapas omedelbar balans på hyresmarknaden, men i verkligheten åstadkommer man ju inte en sådan balans. Detta är bara ett sätt att dölja hela problematiken. I själva verket betyder det att en mycket stor grupp av hyresspekulanter över huvud taget inte längre kan efterfråga bostäder. Det vill vi, herr Kaijser, inte vara med om. Herr Gustafsson i Byske sade att så här långt före valrörelsen skjuter vi in oss på högern, men när vi kommer litet närmare valrörelsen riktas kanonen även mot centern och folkpartiet. Ja, det återstår att se. Men det är möjligt att om mittenpartierna skall kunna föra en meningsfylld borgerlig politik måste de på något sätt ha högern med sig. Och ur den synpunkten kanske herrarna kommer in i bilden. Jag vill sedan ta upp den där ekvationen, som inte går ihop. Centern kräver alltså ökade resurser både i expansiva orter och även i mindre expansiva. Vad jag ville framhålla är att man om man har en viss given volym till sitt förfogande, som skall fördelas, och då vill öka resurserna på det ena hållet måste man minska dem någon annanstans. Det är denna fråga som centerpartiet genom sin skrivning går förbi. Vill man en åtgärd, som får konsekvenser på annat håll, skall man klart ange detta. Självfallet är det bekvämare att vara generös i båda riktningarna. Herr Jacobsson sade vidare något om att vi skulle vara likgiltiga för behovet av en ökning av bostadsbyggandet — eller missförstod jag honom? Yttrandet gick i varje fall i denna riktning. Jag vill bestämt reagera mot ett sådant påstående. Därefter frågade herr Jacobsson om man inte borde fästa någon vikt vid bostadsstyrelsens prognos. Jo, det skall man självfallet göra. Men vad verken framlägger för Kungl. Maj:t är ju ändå förslag som sedan prövas i Kungl. Maj:ts kansli, där de blir föremål för avvägningar. Vi som är ledamöter av statsutskottet har ju erfarenhet av att det inte är säkert att de olika förvaltningsgrenarna får igenom exakt vad de framfört önskemål om, utan det blir en totalbedömning och en avvägning av de olika behoven. Det är väl också det som skett i detta fall, nämligen att man när man har begränsade resurser tvingats att göra en avvägning.

Mer positivt och klart kan man väl knappast uttala sig på denna punkt.

Herr talman! Herr Bertil Petersson sade att vi döljer problematiken. Jag vill göra gällande att också det kreditsystem, som föreslås i propositionen, innebär ett döljande av den egentliga problematiken. Det ser ut som om man helt och hållet avskaffade subventionerna — vilket vi skulle vara helt tillfredsställda med — men man gör det inte riktigt. Till herr Nils-Eric Gustafsson vill jag säga att han inte skall vara orolig för vårt ställningstagande inför 1968 års val. Vi kan inte i det borgerliga samarbete, som vi i stor utsträckning hoppas på, ha samma uppfattningar på alla områden. Det finns ju åsiktsdifferenser även inom de olika partierna. Det kan alltså inom vissa områden förekomma åsiktsdifferenser mellan de tre borgerliga partierna, men inför valrörelsen hoppas jag att vi i stort sett skall kunna få ett gemensamt borgerligt alternativ.
Herr talman! Först vill jag till min gode vän herr Kaijser rikta ett tack för de tröstande ord som han här uttalade. Vi får väl se, skulle jag vilja säga med herr Bertil Petersson. Det återstår att se, sade herr Kaijser, om nu socialdemokraterna skall klumpa ihop de tre icke socialistiska partierna litet längre fram — det brukar bli så. Vi har fullt klart för oss att det är och kommer att vara en ambition från socialdemokraterna att få till stånd en sådan hopklumpning. Sedan gör herr Bertil Petersson det oerhört enkelt för sig när det gäller ramar, kvoter och resurser. Vad är det vi talar om? Jo, hur samhällets resurser skall kunna tillvaratas på ett sätt som ger maximal effekt. Vi tror inte att förflyttningen av byggnadsarbetare bidrog till ett maximalt utnyttjande av resurserna. Herr Petersson menar — och däri har han alldeles rätt — att kvoten är mer eller mindre given. Men vad är det som avgör hur mycket som byggs i detta land? Jo, det är tillgången på arbetskraft, tillgången på resurser och tillgången på färdigprojekterade byggen. Det behöver inte med nödvändighet bli ett mindre byggande enligt vår metod än enligt herr Bertil Peterssons. Jag vidhåller den uppfattningen, och jag skall icke besvära herr talmannen mera i denna omgång.